Fru talman! Tack, socialminister Lena Hallengren, för svaret och redogörelsen! Det är positivt att socialministern delar min uppfattning om att så kallade oskuldskontroller och oskuldsoperationer är oacceptabla. Det är också bra att regeringen vill bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck med ny lagstiftning, ökade ekonomiska resurser och fortbildning av olika yrkesgrupper. Det här har eftersträvats i två decennier, och det är väldigt positivt. Det är också väldigt positivt med en översyn av statens stöd till trossamfund som kränker kvinnors och flickors rättigheter och cementerar hedersnormer. Socialministern svarade tyvärr inte på min fråga om huruvida hon och regeringen anser att det behövs en kartläggning av omfattningen av utfärdade oskuldsintyg och så kallade oskuldsoperationer. I P1-programmet Människor och tro sändes nyligen intervjuer med representanter för trossamfund och andra människor, och det framkom att det finns religiösa samfund som kräver sådana oskuldsintyg. I Sverige, detta jämställda land i världen, håller man år 2020 på med att upprätthålla stenåldersmässiga patriarkala strukturer. Detta får inte förekomma inom vård och omsorg. Precis som socialministern påpekade ska resurser inte gå till sådana ovetenskapliga, stenåldersmässiga och kvinnoförtryckande mekanismer, som de kan kallas. När det gäller hedersproblematikens olika orsaker är det viktigt att komma ihåg att det hela grundas på oskuld och på kvinnans kyskhet, renhet och ärbarhet. Därför är det väldigt angeläget, tycker jag, att man ser till att få en uppfattning av omfattningen av denna problematik och att man tittar på vad man kan göra om det inte finns en utredning. Regeringen har kommit med olika utredningar och med bra lagförslag. Jag har själv - i min förening - varit remissinstans. Vi har skrivit om detta, och jag har många gånger, redan 2011, tagit upp det i denna kammare. Kalla fakta gjorde en granskning av oskuldskontrollerna. Både i Stockholm och i Malmö utfärdade man inom sjukvården oskuldsintyg och gjorde så kallade oskuldsoperationer; det pratades om att det kostade 8 000-15 000. Det här är oacceptabelt, menar jag. Vi måste helt enkelt se till att det utreds. Vi behöver veta omfattningen för att sedan kanske ha en särskild lagstiftning på området. Därför är min fråga till socialministern: Är socialministern beredd att tillsätta en sådan utredning?

Fru talman! Det är exakt därför som det är svårt att säga exakta siffror. Däremot vet vi att detta förekommer. Varför hade man annars utfört kontroller på två vårdcentraler, en i Malmö och en i Stockholm, om man inte haft ett sådant krav på unga flickor och kvinnor, de som gifts bort eller gifter sig i hederskulturen? Det förekommer inte bara i en viss folkgrupp, utan det förekommer tyvärr bland de flesta, ända från Indien till Mellanöstern och delar av Afrika. Där finns den här kulturen, och den finns också här bland oss. Regeringen gav 2011 ett uppdrag till NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, i Uppsala, att göra en undersökning. Om jag minns rätt hade det i 258 fall av 500 utförts oskuldskontroll och upprättats intyg. Till och med en samfundsföreträdare svarade inte nej när en journalist ställde frågan. Det blev flummigt och kom fram att man till och med har krav från samfundets sida på att genomföra oskuldskontroll. För att kunna ta fram siffror är det bra att ha fakta om det som är förbjudet. Det är sant, som socialministern säger i sitt svar, att detta är helt oacceptabelt. Men det nämns inte i våldtäktslagstiftningen och föreskrifterna eller i någon utredning att oskuldsingrepp eller oskuldskontroll skulle kunna vara våldtäkt. Det är bra om den här lagstiftningen kommer och om detta hamnar under hedersrubriceringen. Det är en annan fråga om det skulle hamna där. Vi vet inte tillräckligt om omfattningen av problematiken. För att både jag och socialministern ska kunna få svar på detta skulle man helt enkelt kunna göra en kartläggning. Jag tror att det finns väldigt duktiga och skärpta läkare, sjuksköterskor och gynekologer som känner till omfattningen. Det kom också fram i den intervju som Människor och tro i Sveriges Radio gjorde med några experter. Alla undrar hur stor omfattningen är. Därför menar jag att en utredning skulle kunna ge oss mer verktyg för en lagstiftning. Jag har drivit den här frågan ända sedan tre mandatperioder tillbaka. Men oskuldskontroller förekommer tyvärr, och inte något fall har hamnat under allmänt åtal och ingen har blivit fälld. IVO har inte heller fått in något fall. För att åklagare ska kunna ta upp sådana fall måste vi ha en lag på plats.

Fru talman! Hedersnormer och hedersförtryck är inte något som man ser eller pratar om. Det är tabubelagt, och det är svårt för många att berätta om det. När man kommer till hälso och sjukvården är det sekretess, och därför vågar man berätta. Jag har själv varit i kontakt med några tjejer, och jag vet att vi från kvinnorörelsen aldrig kommer att rekommendera en tjej att ha ett så kallat intyg för oskuld om det finns krav på att hon ska det. Många tvingas, och det är inte bara småflickor utan också äldre kvinnor. Detta är inte något som man hittar på. Varken Sveriges Radio, TV4:s Kalla fakta och andra medier, kvinnoorganisationer eller jag har någon anledning att hävda något som inte finns. Detta krav finns och är omfattande i många delar av världen. Till och med i Frankrike kommer man med lagförslag om detta då det finns omfattande samfund som utfärdar eller rekommenderar. Jag menar att detta är ytterst allvarligt. Vi måste se till att Socialstyrelsen, IVO, hälso och sjukvården och alla ungdomsmottagningar får riktlinjer och information om att detta är olagligt och att de ska hjälpa flickorna. I Sverige måste detta bort. Vi måste bekämpa myten om kvinnors oskuld. Det handlar om värderingar.